Herr talman! Lars Lilja har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta för ideella organisationer att anställa personer med lönebidrag. Inledningsvis vill jag säga att anställning med lönebidrag är en viktig insats för att människor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få jobb. Regeringen har under mandatperioden successivt ökat resurserna för lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och till Samhall AB med närmare 1 miljard kronor. Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till nedsättningsgraden av arbetsförmågan hos arbetstagaren och till hur stor del av arbetsgivarens lönekostnad som är bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga graden av nedsättningen av arbetsförmågan. Lönebidraget får inte vara en subvention till ekonomiskt svaga företag eller organisationer, då detta kan leda till undanträngningseffekter. För de arbetstagare som anställs i en ideell organisation som också är en allmännyttig organisation finns det möjlighet för Arbetsförmedlingen att bevilja ett anordnarbidrag på högst 70 kronor per dag. Detta gäller om personen som anställs har en funktionsnedsättning som medför att det motiverar en bidragsnivå på minst 80 procent. Anordnarbidraget avser ekonomiskt stöd för handledning, utvecklingsinsatser och anpassning av arbetsplatsen. De ideella organisationerna som också är allmännyttiga har således redan en särställning jämfört med andra arbetsgivare. Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Att arbetsmarknadsministern inte avser att vidta några ytterligare åtgärder är kanske lite signifikant för den arbetsmarknadspolitik som har bedrivits den senaste tiden. Vi har debatterat lönebidrag i ideella organisationer ett antal gånger, och jag fick i början av mandatperioden en känsla av att vi hade ungefär samma uppfattning. Men tyvärr har det inte hänt så mycket som man skulle kunna önska. Ministern säger i svaret: "Lönebidraget får inte vara en subvention till ekonomiskt svaga företag eller organisationer, då detta kan leda till undanträngningseffekter." Det är i någon mening sant, men samtidigt ska man ha klart för sig att en arbetsmarknadspolitisk åtgärd per definition utgör en undanträngningseffekt. Det handlar egentligen om att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna ta ett kliv framåt och få ett arbete. Den argumentationen har jag lite svårt att köpa. Det jag egentligen är ute efter i den här interpellationen är den ideella sektorn och de allmännyttiga organisationerna. De har under många år tagit ett stort ansvar för att anställa personer med lönebidrag. Det som har hänt och som var glädjande är att vi i början av mandatperioden höjde taket för lönebidraget. Vi hade en förhoppning att det skulle ske ytterligare en takhöjning under mandatperioden för att de här personerna skulle få möjlighet till en drägligare ersättning och framför allt att det bidrag som skulle betalas ut till organisationerna skulle vara större så att de hade möjlighet att anställa fler eller ha kvar de lönebidragsanställda. Tyvärr har den takhöjningen inte blivit av. Det som många gånger händer och som jag refererat till i tidigare interpellationer med ministern i den här frågan är att de här personerna anses ha nått ett visst mått av rehabilitering under ett antal år. Arbetsförmedlingen sänker bidragsdelen, vilket innebär att kostnaden för organisationerna höjs. Samtidigt är de här personerna anställda i någon form av riktigt arbete där de många gånger har kollektivavtalsmässiga löner. Det betyder att i den andra änden av utgiftssidan stiger lönen och bidraget sjunker. Det blir ett problem för många av de här organisationerna. Därför hade vi en diskussion tidigare om att man kanske skulle se lite annorlunda på allmännyttan jämfört med övriga företag och ha en lite generösare hållning i fråga om bidrag till de här organisationerna, just av den anledningen att det är ett slags vinn-vinn-situation. Den ideella organisationen får hjälp att göra en större samhällsinsats, och den här personen har möjlighet att ha kvar sitt arbete i stället för att riskera bli uppsagd på grund av arbetsbrist, som det blir om organisationen inte längre har råd att ha den här personen anställd. En lönebidragstagare som blir uppsagd hamnar åter ganska långt bak i kön för att få ett nytt arbete. Jag tror inte att någon är betjänt av att vi har den situationen. Jag är lite besviken på att vi inte kunnat nå längre i den här frågan. Jag skulle vilja veta varför vi inte hittat någon bättre lösning för lönebidragsanställda inom allmännyttiga organisationer under de här fyra åren.
Herr talman! Grundtanken med lönebidragen är ju att hjälpa personer med nedsatt arbetsförmåga att lättare få ett jobb. Man puffar fram dem lite i kön, precis som Lars Lilja uttryckte det. Grundtanken är att det är ett stöd för enskilda personer och inte ett stöd för organisationer eller företag, naturligtvis. Jag vet att vi är överens om det. Jag har lätt att ansluta mig till Lars Liljas grundidé. Jag tycker att det vore bra med och dags för ytterligare en takhöjning. Sedan gäller det att "knö" in det i de allmänna budgetäskanden man har, men jag tycker att det definitivt hör till en av de mer prioriterade insatserna vi kan göra. Skälet är ganska givet: Det är ett bra sätt att puffa fram dem som oavsett konjunktur nästan aldrig har möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag delar absolut den bedömningen. Jag kan möjligen se att man också tittar över anordnarbidraget vid samma tillfälle. Det kanske faktiskt är en bra idé. I dag har vi drygt 50 000 lönebidragstagare, och ungefär var femte finns i en allmännyttig organisation där det utgår anordnarstöd med 70 kronor per dag. Ja, det utgår ett särskilt stöd just till de här allmännyttiga organisationerna. Nivån på det kan det som sagt finnas anledning att se över liksom lönebidragets tak, för jag tror att det skulle vara en god idé att faktiskt höja det framöver.
Herr talman! Anordnarstödet utgår under förutsättning att personen är beviljad 80 procent i stödet från Arbetsförmedlingen, och då handlar det om personer som har ett relativt stort arbetshandikapp. Det finns ganska många som kanske ligger på 65-75 procent som inte har möjlighet att ta del av anordnarstödet. Där har vi, tycker jag, ett bekymmer. Arbetsmarknadsministern sade i en tidigare debatt i den här frågan ungefär så här: Det finns skäl till att man har två öron och en mun, och det är att man ska lyssna mer än man pratar. Vi har som sagt haft den här diskussionen ganska länge. Ministern har förhoppningsvis lyssnat, men det har tyvärr inte hänt så mycket. Jag tycker att det skulle vara värdefullt om vi kunde komma längre i den här frågan. Jag ser ytterligare ett problem. Det som håller på att hända nu är att det finns ett stort antal åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. Jag var för inte så länge sedan i kontakt med en person på Arbetsförmedlingen som jobbar med detta. De ska ju vara affärsmän nu och sälja in idéerna till olika arbetsgivare. Han beskrev det som att det uppstår undanträngningseffekter inom arbetsmarknadspolitiken. När han ska försöka få en arbetsgivare att anställa en person på lönebidrag handlar det kanske i slutändan om en kostnad per månad på 7 000-8 000 för arbetsgivaren om den lönebidragsanställde har en relativt låg lön. Samtidigt kommer en annan person från Arbetsförmedlingen med ett annat uppdrag att sälja in en person från till exempel fas 3 eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd och säger till arbetsgivaren: Titta här, du får 4 500-5 000 kronor av mig om du tar hand om den här personen! Samtidigt säger den förste: Du får betala 8 000 kronor. Man kan tänka sig att det som arbetsgivare inte är så svårt att välja om de här personerna har likvärdiga arbetshandikapp. Det här tycker jag, och det tyckte även den här personen som arbetar med lönebidrag, är ett jätteproblem. Vi tycker alla att just lönebidraget är speciellt därför att det handlar om ett riktigt jobb, man har en riktig lön och man har ofta kollektivavtalsmässiga löner medan de andra arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte är likadana. För den person som sätts in som någon form av praktikant kan ju faktiskt vara i fas 3 och ha lägre ersättning än vad arbetsgivaren får för att ta hand om honom eller henne. Det här är ett problem som jag försöker beskriva nu. Vi har alltså en undanträngningseffekt inom arbetsmarknadspolitiken som jag tycker är bekymmersam. Jag skulle önska att ministern kunde kommentera det här och eventuellt ge något förslag på lösning.
Herr talman! Möjligen kan man säga att det är en väldigt välfylld verktygslåda med en lång rad olika aktiviteter för dem som varit borta. Men om man ska vara seriös ligger det väldigt mycket i det Lars Lilja säger. Det är klart att det är så. Man blir uppmärksammad på det extra mycket just i lite sämre tider när det är många organisationer, företag och andra som får påringningar från Arbetsförmedlingen och andra håll på temat: Här har vi personer som vi behöver hjälp med. Kan ni hjälpa till? Det finns säkert fall som är väldigt konkreta där man, precis som Lars Lilja beskrev det, blir uppringd av tre fyra olika personer med olika grader av ömmande fall där en är i det ena systemet och en i ett annat. Om jag ska vara helt ärlig vet jag inte om det finns någon bra lösning på det, för det är klart att vi med alla medel vill försöka se till att, precis som Lars Lilja sade, puffa fram dem som befinner sig lite längre ifrån för att på det sättet få dem lite närmare arbetsmarknaden och organisera om kön lite grann till deras förmån. Det är ungefär så man kan se det. Möjligen är det delvis oundvikligt att man ibland får den här typen av effekter, och då kommer man i ett rätt besvärligt prioritetsläge. Vem ska man prioritera framför vem när båda är i behov av stöd? Någonstans måste det, tror jag, utgå från den individuella bedömningen av vad personen har för nedsatt arbetsförmåga och på vilket sätt man kan hjälpa till. Men om jag återgå till själva lönebidraget är jag glad att vi har höjt taket en gång och att vi har lagt ytterligare 1 miljard på lönebidrag, Samhallanställningar och andra saker. Men jag skulle gärna se att man kan höja taket igen, och jag kan mycket väl tänka mig att man ser över anordnarstödet i samband med det. Kommer det att hjälpa mot de här eventuella undanträngningseffekterna i arbetsmarknadspolitikens bortre dimension? Nej, förmodligen kommer det inte det. Det enda som kan hjälpa till där är möjligen att ekonomin går ännu lite bättre och att det blir fler arbeten så att kön blir kortare. I grunden är det så. Sedan tror jag att man får arbeta än mer effektivt tillsammans med kompletterande aktörer på olika vis. Vi har pratat en del om sociala företag, arbetskooperativ och annat som är bra komplement och bra aktörer på det sättet att det både handlar om ett bemötande och om en arbetsmetodik som vi har svårt att utveckla inom ramen för den offentliga Arbetsförmedlingen. Där är ett arbete påbörjat inom ramen för garantierna, men det behöver utvecklas.

Vi vet alla att personer med lönebidrag eller som befinner sig i fas 3 har varit borta oerhört länge från arbetsmarknaden. Det här är förmodligen deras enda chans att ta sig tillbaka. Därför måste vi försöka hitta de här vägarna. Jag tror inte att det finns något lätt svar, men just när det gäller lönebidrag är jag definitivt beredd att titta över både taket och anordnarstödet.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är jättebra att ministern är beredd att titta över taket, men jag hoppas att det inte blir ministern som gör det utan att det blir en ny regering som får titta över taket. Anordnarstödet är som sagt en del, och då måste man fundera på om det bara ska utgå till dem som har den här 80-procentsgränsen eller om det ska kunna utgå till dem som har lite lägre stöd. Lösningen för den ideella sektorn är faktiskt att man skulle kunna tänka sig att specialbehandla den gentemot övriga aktörer på den här marknaden just av skälet att det är lite speciellt med den ideella sektorn när det gäller deras betalningsförmåga och deras möjlighet att effektivisera verksamheten. Om jag är lönebidragsanställd hos ett företag som producerar någonting och mitt arbetshandikapp minskar så att jag blir effektivare kan förhoppningsvis företaget tjäna in pengarna på en bättre produktion eller genom att man klarar av sin verksamhet på ett effektivare sätt och kanske kan tjäna lite mer pengar. För den ideella organisationen finns inte den möjligheten. Man får lite mer hjälp med det man håller på med och det kanske fungerar bättre på kansliet, men det leder inte till att man kan öka intäkterna, för det är per definition inte en ideell organisations uppdrag att öka intäkterna, utan det handlar om att arbeta för medlemmarnas bästa. På så sätt menar jag att det finns en välgrundad tanke, och det skulle vara välmotiverat att ha en annan form av syn på lönebidragsanställningar just gentemot den ideella sektorn eftersom de inte kan kompensera bortfallet av stöd från staten och Arbetsförmedlingen med ökade intäkter till följd av att den anställda personen gör ett bättre arbete.
Herr talman! Det är en klok argumentation jag hör från Lars Lilja, och det är därför det finns en specialbehandling för de allmännyttiga organisationerna i och med att det utgår ett anordnarstöd. Räcker det? Ja, man kan naturligtvis diskutera både nivån och den 80-procentiga gränsen och ställa dem i relation till, på det sätt som Lars Lilja gör, vad det leder till när det gäller tillgången på andra platser och så vidare. Det måste naturligtvis vägas in i det hela. Både nivån på anordnarstödet och 80-procentsgränsen är jag inte emot att man ser över. Det gäller också taket i lönebidraget. Jag tycker att lönebidrag är en av de bättre uppfinningar vi har för att hjälpa personer med permanent nedsatt arbetsförmåga att nå ut på arbetsmarknaden. Jag är glad att 50 000 personer har lönebidrag i dag och skulle gärna se att det var fler. Det finns förmodligen fler som behöver det.